Herr talman!

Sveriges utrikes och handelspolitik ska, liksom alla andra politikområden, i enlighet med politiken för global utveckling bidra till en hållbar och rättvis global utveckling. Sverige har också, i linje med detta, ett genuint engagemang för att medverka till stärkandet av demokrati och mänskliga fri och rättigheter globalt. Regeringen ser det som en viktig uppgift att underlätta för och främja internationell handel och ser ingen motsättning mellan detta och våra utrikes och säkerhetspolitiska målsättningar. Vi respekterar folkrätten, sanktioner och eventuella vapenembargon beslutade av FN eller EU. Vi agerar helt inom ramen för vår egen restriktiva exportkontrollagstiftning, och regeringen har nyligen fattat beslut om att sammankalla en parlamentarisk utredning som kommer att få till uppgift att ta fram förslag på hur exportkontrollen kan skärpas gentemot icke-demokratiska stater. Vår strävan efter goda handelsrelationer underlättar också möjligheterna att ha en konstruktiv dialog och uttrycka tydlig kritik mot bristande respekt för mänskliga rättigheter när det är befogat. Regeringen uppmanar svenska företag att agera ansvarsfullt, i enlighet med Corporate Social Responsibility , oavsett var i världen de är verksamma. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna i FN:s Global Compact utgör viktiga verktyg i det arbetet. Vi verkar i dialog med näringslivet i CSR-frågor, bland annat genom olika aktiviteter som har bäring på FN:s ramverk och vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Regeringen har en särskild CSR-ambassadör med uppgift att driva arbetet med ansvarsfullt företagande. Jag medverkade själv vid en konferens om CSR som Sverige anordnade i Saudiarabien i februari 2010. Jag tror att det här är viktiga exempel på hur vi kan göra skillnad på marken i länder där det finns stora brister inom många områden. En grupp svenska företag och myndigheter förde under främst 2009 diskussioner med Saudiarabien om projekt inom samhällssäkerhet, ett område där Sverige har en god kompetens. Diskussionerna handlade bland annat om systemlösningar för underjordisk telekommunikation, underjordiska sjukhus och alarmsystem samt ledningscentraler för civil säkerhet. I samband med detta togs ett förslag till avtal inom civil säkerhet fram, som överlämnades till Saudiarabien. Något avtal skrevs emellertid inte under, och det svenska konsortiet lämnade aldrig någon offert. Detta förslag till avtal var helt i överensstämmelse med svensk lagstiftning. Jag är övertygad om att handel länder emellan bidrar till starkare band mellan människor och samhällen, något som i sin tur lägger grund för dialog och ömsesidigt utbyte. Vi kommer att fortsätta att driva frågor om ansvarsfullt företagande och underlätta och främja internationell handel. Låt mig avslutningsvis betona att jag tycker att det är bra att svenska företag finns representerade även på svåra marknader. Jag är övertygad om att det kan bidra positivt till utvecklingen genom större insyn, bredare kontaktytor och en större förekomst av positiva exempel på hur företag kan och bör bete sig.
Herr talman! Jag börjar med att tacka Ewa Björling för svaret. Men jag vet inte om jag fick några direkta svar på mina frågor. Det var en stor hyllning till att handeln löser alla problem, även i fråga om länder som Saudiarabien. Det är en lite märklig ingång. Den 15 september 2009 läste statsminister Fredrik Reinfeldt upp regeringsförklaringen. Där sade han bland annat: Sverige ska vara en klar och tydlig röst för frihet och demokrati i världen. Regeringen fortsätter sitt arbete för att bekämpa fattigdom, främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Tre dagar senare, den 18 september, tar Ewa Björling kontakt med den saudiska prinsen och landets inrikesminister Mohammed Nayef. Brevet syftade till att teckna ett avtal med Saudiarabien med sikte att sälja ett gigantiskt övervakningssystem till diktaturen. Ewa Björling inledde brevet med att uttrycka sin lättnad över att prinsen, Mohammed Nayef, hade överlevt ett terrorattentat. Ewa Björling, du börjar alltså brevet till en diktator på detta sätt, en diktator som troligtvis har skickat tusentals medborgare i sitt eget land rätt in i döden. Kvinnor som kanske har kört bil eller kvinnor som har blivit våldtagna har blivit anklagade för detta och troligtvis blivit stenade eller hängda på grund av detta. Jag mådde faktiskt lite illa när jag läste att du började brevet på detta sätt. Även Carl Bildt säger att Sverige har goda förbindelser med Saudiarabien som han kallar för ett familjeföretag. Sedan fortsätter Ewa Björling brevet med att erbjuda diktatorn och prinsen ett brett samarbete inom publik och allmän säkerhet, som det heter. Samarbetet handlar om flera typer av underjordiska ledningscentraler. Tillsammans med brevet skickade Ewa Björling ett förslag till handelsavtal, ett så kallat MoU, som ska löpa på tio år. Officiellt handlar det om ett civilt övervakningssystem. Men Ewa Björling vet att saudierna skulle kunna använda dessa ledningscentraler för att övervaka sin egen befolkning och förtrycka den. En källa som Expressen har talat med bekräftar det som jag nyss sade. Allt detta vet naturligtvis handelsministern och regeringen. Det tycker jag bevisar hur lite den svenska regeringen bryr sig om just de mänskliga rättigheterna när de står mot att vi kan göra affärer och tjäna pengar. Det är långt mellan ord och handling ibland, Ewa Björling. Var sätter Ewa Björling den moraliska gränsen? Om hon utan vidare kan känna sympati för en diktator tycker jag att hon har passerat alla tänkbara gränser. Sten Tolgfors föll på den planerade vapenfabriken i Saudiarabien och ljög om att han inte kände till bulvanföretaget SSTI. Ewa Björling uppvisar samma symtom. Hon känner inte till affären, slirar lite grann på sanningen, och när hon blir tillräckligt pressad kommer halva sanningen fram. Hur går detta ihop med det som statsministern sade i regeringsförklaringen 2009 om att vi ska främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter? Ewa Björling, du börjar brevet med att uttrycka din stora lättnad över att prins Mohammed Nayef har överlevt ett terrorattentat, och du avslutar brevet med orden: Jag är helt engagerad i att arbeta med dig för att stärka och bredda relationerna mellan kungariket Saudiarabien och kungariket Sverige. Det sista blir en helt ofattbar kärleksförklaring till en av världens grymmaste diktatorer.
Herr talman! Sverige och EU har goda relationer med Saudiarabien, vilket också manifesterar sig genom besöksutbyte, politisk dialog och handel. Samtidigt ska jag säga att vi ser med stor oro på bristen på demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna i landet. Men regeringen tror på vikten av engagemang och dialog, även med Saudiarabien. Det är en diskussion som också inrymmer kritik vad gäller situationen för mänskliga rättigheter. EU-delegationen, vår ambassad i Riyadh och andra EU-medlemsstater på plats är ständigt engagerade i en dialog med saudiska ministrar och myndigheter, representanter för det civila samhället och MR-aktivister. Dialogen har under det senaste året innefattat diskussioner om dödsstraffet, kroppsbestraffning, kvinnors rättigheter med mera. Vi ska också komma ihåg att Saudiarabien är en betydande aktör i Mellanöstern och en integrerad del av världsekonomin genom landets energitillgångar och medlemskap i WTO och G20. Det är vår 21:a viktigaste exportdestination. Med det sagt kan vi vara helt överens om att det inte råder något som helst tvivel om att situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien är allvarlig och att reformtakten i Saudiarabien är mycket långsam. Kung Abdullahs trontillträde har lett till en del gradvisa förändringar. Landet står dock inför många utmaningar vad gäller inte bara situationen för mänskliga rättigheter utan också arbetsmarknaden och ekonomin. Här finns en vilja i landet att lära av omvärlden. Om vi inte engagerar oss blir våra möjligheter att påverka mindre. Man ska komma ihåg tydligt att de reformvänliga krafterna behöver vårt stöd. Det är också därför det är viktigt att vi finns med i Saudiarabien. De diskussioner som det svenska konsortiet förde med Saudiarabien 2009 i telekom-underground-frågan handlade om systemlösningar för underjordisk telekommunikation, underjordiska sjukhus och alarmsystem och ledningscentraler för civil säkerhet. Det handlade inte om försvarsmateriel utan om att bygga upp kapacitet att koordinera insatser inom civil säkerhet. Det är ett område där Sverige har stor erfarenhet. Jag ska kort säga att Saudiarabien tittade på detta främst när det handlade om att få bättre säkerhet vid pilgrimsfärderna till Mecka och Medina. I samband med hajj befinner sig miljoner människor i Mecka och Medina, och det är verkligen en logistisk och säkerhetsmässig utmaning. Det har under åren förekommit flera allvarliga incidenter. År 2004 var det 250 skadade pilgrimer. År 2006 krävdes omkring 350 liv, och närmare 3 000 skadades. Vi tog i det här projektet fram ett förslag till ett MoU inom området civil säkerhet. Det var förankrat hos samtliga regeringspartier. Förslaget överlämnades till Saudiarabien tillsammans med ett följebrev undertecknat av mig. Det är någonting som vi gör med flera andra länder. Dock skrevs det inte under, och det blev heller aldrig någon offert. Det har inte blivit någon affär med svensk inblandning. När det handlar om den här typen av produkter ska jag passa på att säga att det finns väldigt många produkter och tjänster som kan missbrukas, alltifrån lastbilar till mobiltelefonnät. I grunden handlar det egentligen ofta om huruvida vi ska handla med dessa länder eller inte. Regeringen menar att utbyte och handel i de allra flesta fall är att föredra framför isolering och bojkott. Vi ska inte handla med allt och inte med alla. Men utbyte, kontakter och öppenhet är i regel väldigt mycket bättre än slutenhet och isolering, åtminstone om vi vill vara med och bidra till en förändring på marken.
Herr talman! Ewa Björling erkänner precis det jag sade i mitt första inlägg. Det handlar väldigt mycket om ekonomi. Jag håller helt med om att Saudiarabien är en betydande aktör i Mellanöstern, som Ewa Björling uttryckte det. Det är det som är det överskuggande när vi pratar om mänskliga rättigheter å ena sidan och ekonomi å den andra. Men sedan blandar Ewa Björling in lastbilar. Jag kan direkt erkänna att jag är för att vi ska handla med Saudiarabien, men diskussionerna handlar om med vilken typ av produkter vi ska handla med ett sådant här land. Ett avancerat övervakningssystem är på gränsen. Vi vet att ett land som Saudiarabien skulle kunna utnyttja detta och troligen kommer att utnyttja det för att bevaka sin egen befolkning. Då blir frågan: Finns det inga moraliska betänkligheter för handelsministern när man försöker ingå ett sådant här avtal? Jag kan svara själv att det tydligen inte finns. Handelsministern ser detta som en affärsidé. Saudiarabien är, som handelsministern själv sade, nämligen en betydande aktör i Mellanöstern och en viktig exportmarknad för Sverige. Hon säger detta rakt ut, och som jag sade i mitt första inlägg: Detta överskuggar de mänskliga rättigheterna. Jag hade inte skrivit en interpellation till handelsministern om det hade gällt ett helt annat land. Men nu pratar vi om Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer, där kvinnor inte får köra bil, där de inte får göra någonting, där halva befolkningen i princip inte existerar. Med detta land för handelsministern en diskussion. Hon säger att det är en viktig partner, att det är väldigt viktigt att vara med och så vidare. Men man får väl sätta stopp där någonstans och börja fundera ett varv till. Är detta det rätta sättet? Men gäller det lastbilar och kanske lite annat håller jag helt med. Vi markerar detta tydligt. Miljöpartiet är inte emot att vi ska handla med Saudiarabien. Frågan handlar om vilken typ av varor och produkter det är vi vill samarbeta med ett sådant här land om. Vi minns alla diskussionen om Kinas olympiska spel. Bör Kina få olympiska spel? Ja, sade många, för det öppnar för demokrati och så vidare. Vi har också ett omfattande handelsutbyte med Kina, som är en maktfaktor i världen. Men har de mänskliga rättigheterna förbättrats på grund av handelsutbytet med Kina? Ewa Björling kan svara på den frågan själv. Jag tror att det krävs helt andra incitament för att få ett land som Saudiarabien på rätt köl när vi pratar om demokrati och mänskliga rättigheter. Det rimmar väldigt illa, Ewa Björling, att statsminister Fredrik Reinfeldt tre dagar före ditt brev pratade i goda ordalag om hur Sverige ska förhålla sig i synen på demokrati och mänskliga rättigheter och om att det ska vara en hörnsten i svensk utrikespolitik. Tre dagar senare skriver Ewa Björling detta kärleksfulla brev till en av världens värsta diktaturer. Detta går inte ihop, Ewa Björling. Regeringen måste få en tydligare politik mot den här typen av länder.
Herr talman! Den dag jag skriver kärleksfulla brev är de bättre än så, hoppas jag. Jag ska säga något kort om Kina, eftersom Peter Rådberg tog upp det. Sverige arbetar väldigt mycket med Kina när det handlar om Corporate Social Responsibility. Vi är till exempel det enda land som har ett MoU med Kina på detta område, där vi också försöker göra skillnad i praktiken på marken för människor som driver kinesiska företag i Kina. De ska uppfylla OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compact. Åter till Saudiarabien! Jag vill poängtera väldigt tydligt att vi inte ska handla med allt och alla eller överallt. Vi respekterar FN-sanktioner, EU-sanktioner och vapenembargon. Vi har också en väldigt tydlig krigsmateriellagstiftning. Vi har även en lagstiftning som gäller PDA-produkter, produkter för dubbel användning. Man kan i teorin inte utesluta att projektet skulle ha kunnat innehålla vissa delar med PDA-klassade produkter, till exempel viss krypteringsutrustning, även om jag i många fall noterat att företagen som varit involverade tydligt deklarerat att det inte var planen. Hade så varit fallet - med risk för att vi nu kommer in på hypotetiska resonemang - hade givetvis en prövning skett i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Det är viktigt att komma ihåg att PDA-produkter är civila produkter som skulle kunna användas för andra syften. Det krävs inga tillstånd för marknadsföring. Grundregeln är att export ska tillåtas. Lagstiftningen är som bekant EU-gemensam, även om kontrollen utövas nationellt. Jag ska också gå in på något som Peter Rådberg kommenterade i sitt första inlägg. Han refererade till en kvällstidning som talat om hemlighetsmakeri. Jag tycker att vi ska vara så öppna och transparenta som möjligt, och jag kan konstatera att det brev som tidningen slog upp som väldigt hemligt lämnades ut så snart det begärdes. Det är alltså inte hemligt. Samtidigt är det givetvis så när det gäller internationella affärer att det inte alltid är lämpligt att berätta allt för alla direkt. Det är ingenting som är unikt för civil säkerhetsmarknad eller för den saudiska marknaden. Det gäller i lika hög grad affärer i Europa och USA och affärer inom flera andra industrier, exempelvis fordons och telekomindustrin. Väldigt många affärer är hemliga fram till dess att papper är påskrivna. Det är inget konstigt. Det har med affärslivets realiteter att göra. Det kan till exempel grunda sig på att man inte vill berätta för mycket om sitt erbjudande och sin prissättning för konkurrenterna. Jag kommer återigen till det som Peter Rådberg citerar om att det kan användas för avancerad övervakning av de egna medborgarna. Ja, det finns många produkter och tjänster som kan missbrukas. Det gäller alltifrån lastbilar till mobiltelefonnät. I grunden kokar det ofta ned till frågan: Ska vi handla med svåra länder eller inte, och var ska vi dra den gränsen? Vi har lagstiftning för de produkter som vi anser att det ska finnas specifik lagstiftning om, det vill säga lagen om krigsmateriel, och vi har en annan lagstiftning för produkter med dubbel användning.
Fru talman! Ewa Björling sade i sitt inledande svar till mig att det ska bli en parlamentarisk utredning om detta. Den har regeringen lyckats skjuta fram till december 2014. Det är rätt bra att ni lyckades hålla detta vid liv i fyra fem år innan den utredningen kom. Den ska just handla om de demokratiska incitamenten i den här typen av affärer och vilket regelverk som ska gälla. Det tog tydligen fyra fem år. Ewa Björling svarade inte på den fråga som jag tycker är någon form av huvudfråga. På vilket sätt kan man säga att demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter utgör en hörnsten i vår utrikespolitik när handelspolitiken, som även styrs från Utrikesdepartementet, lägger in andra variabler än den överenskomna säkerhetspolitiken? Jag försökte lyfta upp Fredrik Reinfeldts tal. De citat jag hade tycker jag är väldigt bra. Hela riksdagen ställer upp på detta. Men så ser vi att vi har en handelspolitik som vi uppfattar går tvärs emot detta. Det är själva huvudfrågan som Ewa Björling inte riktigt tar tag i utan hela tiden går runt. Jag ställde också frågan om det ska till några åtgärder för detta. Svaret på den frågan skulle i så fall vara att det skulle bli en parlamentarisk utredning. Men den kommer i och för sig att handla om vapenexporten. Vi talar i det här fallet om den moraliska delen som är mycket svår att hantera. Finns det inga betänkligheter från regeringen när man ska göra en affär med världens värsta diktatorer, skriver den här typen av brev till dem och inleder ett förhållande, som det inte blev någonting av i det här fallet? Vi kan klart se att regeringen glider väldigt mycket. Det har ni gjort under de snart sex sju år som ni har suttit i regering. Jag önskar att statsrådet avslutningsvis kan svara på de frågor som jag ställt.
Fru talman! Den parlamentariska utredning som nu är tillsatt handlar inte alls om detta område. Den handlar om försvarsmateriel. Väldigt stora delar, eller kanske till och med allting, av det vi talar om i det här fallet lyder inte heller under reglerna för produkter med dubbel användning. Det är ett civilt säkerhetssystem som vi talar om. Jag anser att den utrikes och handelspolitik som regeringen bedriver stämmer väldigt väl överens. Jag har hela tiden varit mycket tydlig när jag har sagt att vi inte ska handla med alla och överallt. Vi ska följa FN-sanktioner, EU-sanktioner, vapenembargon och all den lagstiftning vi har. Jag är helt övertygad om att bäst skillnad på marken gör vi genom att finnas i svåra länder och vara närvarande med svenska företag och gärna hela svenska koncept. Jag vet att vi gör skillnad genom att vara goda förebilder när det handlar om mänskliga rättigheter. Det gäller inte minst när det handlar om kvinnors situation i just Saudiarabien. Det intressanta är att Peter Rådberg egentligen aldrig frågar vad jag har gjort i Saudiarabien. Jag ska berätta vad jag har gjort i Saudiarabien. Jag har bland annat varit med och varit aktiv vid en väldigt stor CSR-konferens och talat just om kvinnors rättigheter. Jag har varje gång jag har varit där träffat starka kvinnor och uppmuntrat dem, bland annat kvinnor i handelskammaren. Vi har också ett gemensamt Women's Leadership med Saudiarabien och Förenade Arabemiraten just för att öka utbytet och stärka kvinnors rättigheter i den delen av världen. Det är fruktansvärt eftersatt, och kvinnor har en otroligt tuff situation där. Därför är det väldigt viktigt att finnas i den typen av länder.